Herr talman! Då jag liksom herr Axel Andersson har min hemort i den trakt som ärendet gäller kan det vara på sin plats att jag säger några ord i denna fråga. Utbyggnaden av ostkustbanan samt, som en lokal del härav, järnvägslinjen Örnsköldsvik—Husum, har som tidigare sagts varit aktuell för en hel del år sedan. Vad gäller det senare projektet hade med all sannolikhet en utbyggnad skett om inte industrin — i första hand Mo och Domsjö AB — i sina redovisningar angående fraktkvantiteterna visat att lönsamhet ej kunnat ernås. Förhållandet kommer väl att något förändras. Industrin övergår ju nu från halvfabrikat till mera högförädlade produkter. Det är, som herr Andersson sade, pappersbruket i Husum som i första hand kommer att förändra bilden. Men vid en rent ekonomisk bedömning i nuläget — utan att lokaliseringsoch regionalpolitiska aspekter beaktas — tror jag ändå inte att företaget är ekonomiskt försvarbart. Liknande förhållanden kan redovisas när det gäller de andra industrisamhällena — Bjästa, Köpmanholmen, Rundvik och Hörnefors. Herr Andersson berörde vägarnas betydelse, och jag kan i stort instämma i hans synpunkter. Men jag vill ändå ta upp en fråga som för norrländsk basindustri just nu är allt överskuggande. Det gäller behovet av en förbättring av transportapparaten på isbrytningens område. Sjötransporterna dominerar helt av rent ekonomiska skäl, och därför måste insatserna i första hand göras just på detta område för att förlänga seglingssäsongen till året-runt-öppet. När det gäller transporterna måste alltså isbrytningen ges prioritet. Skogsindustrin är ju den viktigaste näringen på de berörda orterna, och det kommer att bli en hel del förändringar genom den ökade förädlingsgraden och genom det större behovet att kunna leverera kvantitativt mindre poster på kortare tid. Därför kommer behovet av järnväg att öka. Dessutom bör man ta hänsyn till kommunikationsfrågornas lokaliseringspolitiska och regionalpolitiska roll. Det finns alltså skäl att följa dessa frågor med största omsorg. Det gäller också att förbättra järnvägskommunikationerna mellan Norrlands kustland och övriga delar av landet — detta kan inte nog understrykas. Men på grund av utskottets positiva skrivning, speciellt om samordningen mellan de lokaliseringsoch regionalpolitiska insatserna och transportpolitiken, kan jag i dagsläget vara nöjd. Liksom utskottet utgår jag från att både SJ och Kungl. Maj:t har uppmärksamheten riktad just på dessa frågor. Herr talman! Jag kan därför instämma i utskottets utlåtande.

Herr talman! Detta är inte första gången på senare år som riksdagen haft anledning att syssla med fordonsbeskattningen. Riksdagen har fastmera gång efter annan haft att behandla kungl. propositioner om höjning av fordonsskatten på de tyngre lastbilarna. 1968 höjdes skattesatserna 50 procent. 1969 höjdes skatten på släpvagnar med högst betydande belopp. Därigenom fick de tunga lastbilsekipagen en ny stor skattepåbackning. Den tredje höjningen på kort tid sker så genom den aktuella propositionen, enligt vilken den tyngre lastbilstrafiken, och lastbilstrafiken över huvud taget, görs till föremål för en betydande skattereform. Det angivna syftet är att göra en omfattande omfördelning i flera etapper. Den resulterar i att många fordon, särskilt den tyngre lastbilstrafiken, får nya, omfattande skattehöjningar. Varje gång har motivet varit att denna trafik inte täckt sin andel av vägkostnaderna. Jag vill också påminna om — fast somliga kanske menar att det inte hör hit — att denna trafik ytterligare belastats genom höjning av brännoljeskatten med 8 öre per liter från den 1 november i år, vartill kommer den enprocentiga arbetsgivaravgiften. Kostnadsbelastningen beskattningsvägen har successivt skärpts utan närmare Överväganden rörande näringens bärkraft. Tål den det så tål den det, tycks man resonera. Lastbilstrafiken kan härigenom få ett handikapp i konkurrensen med andra trafikmedel. Jag vill först beröra bakgrunden till propositionen. I samband med 1963 års trafikpolitiska beslut, som har berörts tidigare här i dag, knäsattes den s.k. kostnadsansvarighetsprincipen som rättesnöre för vägtrafikbeskattningen. Mot denna princip är i och för sig ingenting att erinra. Det har emellertid gällt att finna en användbar formel för att omsätta angivna princip i praktisk skattepolitik. Svårigheterna härvidlag är påtagliga. Inte minst gäller detta kostnadernas fördelning. När bilskatteutredningen, på vars betänkande propositionen i huvudsak bygger, i februari år 1965 tillsattes, ansågs den böra kompletteras genom tillsättande av den s.k. vägkostnadsutredningen på hösten samma år. Meningen var uppenbarligen att utredningarna skulle löpa parallellt. De fick samma ordförande. I vägkostnadsutredningens uppdrag ingick, förutom att pröva vilka kostnader för det allmänna som med utgångspunkt i 1963 års trafikpolitiska beslut borde hänföras till vägtrafiken, också uttryckligen spörsmålet hur kostnaderna skulle fördelas på olika trafikantgrupper. Jag stryker under detta. Bevillningsutskottets majoritet synes böjd att blunda för den delen av direktiven. Det måste slås fast att vägkostnadsutredningen hittills inte slutfört sitt uppdrag och att något material från denna utredning inte föreligger. Något objektivt faktamaterial baserat på svenska förhållanden ligger alltså inte till grund för propositionen. Propositionens förslag vilar därför — det tycker jag att jag kan konstatera — på relativt bräckligt underlag i denna del. Departementschefen åberopar visserligen beträffande de axeltrycksoch körlängdsberoende slitagekostnaderna den amerikanska AASHO-testen från åren 1958 —1961. Mot denna test har likväl framförts åtskilliga sakliga invändningar. Bl. a. har det påtalats att försök aldrig utförts på tjälade vägar; tjälen ligger ju över våra vägar en stor del av året. Även om AASHO-testens resultat begagnats med försiktighet av utredningen och departementschefen — det vill jag gärna vitsorda — är det tydligt att när det gäller skattens fördelning mellan olika fordonskategorier betydande osäkerhetsmoment föreligger. Det finns inget faktiskt belägg för utskottsmajoritetens vitsord att bilkostnadsutredningen och därmed departementsche fens förslag är rättvist och väl avvägt. Det är ett rent subjektivt omdöme. I denna del råder fastmera stor tvekan. Det må också framhållas att — som bilkostnadsutredningen själv fastslagit — ”innebörden av begreppet kostnadsansvarighetsprincipen är mångtydig och i flera avseenden oklar; den inrymmer en rad olika möjligheter för prissättningen ”. Påståendet att vägtrafikbeskattningen å andra sidan i dess nuvarande utformning i betydelsefulla delar avviker från en på kostnadsansvarighetsprincipen grundad beskattning har icke verifierats. Det är inte minst av vikt att fördelningen mellan olika fordonskategorier är så riktig som möjligt för det fall att en övergång till kilometerbeskattning kommer till stånd. Vid en dylik övergång skall denna fördelning ligga till grund. Till den påpekade osäkerheten i fråga om faktaunderlaget för fördelningen av skatten olika fordonskategorier emellan kommer ytterligare ett osäkerhetsmoment, nämligen vad den skattebelastning som propositionens förslag till ändrad fordonsbeskattning kommer att i praktiken innebära. Departementschefen förklarar att förslaget uteslutande innebär en omfördelning av den årliga fordonsskatten inom ramen för nuvarande totala skatteutfall och att någon ändring i skatteutfallet icke avses att ske. Målsättningen för skattereformen har varit skattehöjningar för de dieseldrivna tyngre lastbilarna och släpvagnarna och sänkningar för medeltunga och bensindrivna lastbilar. Skattesänkningarna uppges beröra 80 procent av lastbilsparken.

I en av mig avgiven motion utgick jag från Volvos första beräkningar, att skatteutfallet per den 1/1 1971 skulle komma att stiga med 88 miljoner kronor — dvs. en betydande felmarginal i förhållande till propositionen. Jag har av särskilda skäl velat beröra detta. I anledning av den framkomna kritiken mot departementschefens beräkningar i denna del uppdrog bevillningsutskottet åt den expert inom bilskatteutredningen, som närmast svarat för utredningens statistiska och matematiska beräkningar, att granska underlaget för de i motionerna och av bilindustrin framförda invändningarna. Denne expert har vitsordat att det kunde föreligga en felmarginal, men beräknade denna till endast mellan 10 miljoner och 20 miljoner kronor, varvid hänsyn måste tas till att cirka 60 procent av de bilar som var i bruk år 1966 alltjämt är i trafik. Jag vill gärna bekänna för kammaren att Volvo härefter med utgångspunkt i ett tillgängligt register gjort en ny skatteberäkning genom databehandling av hela det svenska lastbilsbeståndet över 3 tons tjänstevikt och därvid funnit att felmarginalen totalt uppgår till 26 miljoner kronor. Avvikelsen från utskottets expert är alltså relativt obetydlig. Med denna uppgift vill jag alltså rätta till de av mig tidigare refererade beräkningarna från Volvos sida, där felmarginalen beräknades till 88 miljoner kronor. Det är fatalt att jag har råkat ut för detta, och jag beklagar att jag i god tro använt dessa beräkningar i min motion, visserligen med reservation för beräkningarnas riktighet. Jag skall inte gå närmare in på anledningen till att Volvo i första omgången kom fram till felaktigt resultat. Herr talman! Nu tänker kanske en del av mina kamrater i bevillningsutskottet, kanske också finansministern, icke utan skadeglädje att Gösta Jacobsson har åkt pladask i diket med den tunga Volvolastbilen. Hur skall han kunna ta sig upp ur diket? Jag tror att jag kan göra det. Mitt huvudargument ligger nämligen på ett annat plan. De ändrade uppgifterna från Volvo har inte inverkat på min sakbedömning i stort. Det gäller ju att rättvist fördela vägkostnaderna. Det är det som vi på ömse sidor strävar efter, trots att olika meningar om tillvägagångssättet förelegat. Vad som är det väsentliga är att faktaunderlaget för den förevarande skattefördelningen mellan olika fordonskategorier är dubiöst; kostnadsansvarighetsprincipen hänger ganska mycket i luften eftersom vägkostnadsutredningen inte har blivit färdig. Jag menar också att man av samhällsekonomiska skäl bör undvika att ytterligare över hövan skattebelasta lastbilstrafiken, som har en nyckelposition inom hela samhällsekonomin. Genom den föreslagna skattebelastningen riskerar man att motverka den rationalisering av trafikapparaten som skett och alltjämt pågår, där tyngdpunkten förskjutits i riktning mot större, effektivare fordon och som gjort att hela landets transportekonomi utvecklat sig gynnsamt. Jag vill också erinra om att många järnvägar på senare år lagts ner — vi har ju nyss haft en järnvägsdebatt. De bygder där så skett är uteslutande beroende av lastbilarna för sin transportförsörjning. Det mest eklatanta exemplet på den nuvarande situationen är skogen, där lastbilarna fått överta flottledernas uppgift. Lokaliseringspolitiken kan i sin tur motverkas genom den ökade belastningen på de tunga fordonen. Jag återkommer, herr talman, till Volvos undersökningar. De har haft flera positiva och konstruktiva sidor. Först och främst har de påvisat de ändrade relationerna mellan tjänstevikt och totalvikt hos de efter 1966 tillverkade fordonsmodellerna. Bilindustrins alltmer markerade satsning på trafiksäkerhet och miljövänlighet har lett till att de moderna lastvagnarna blivit bättre anpassade till sådana krav. Nyttolasten för en given totalvikt för dagens fordon är avsevärt högre än för några år sedan, vilket har inneburit en ökad kapacitet för fordonsparken över huvud taget. Undersökningarna har också visat att, om propositionen antages, skattetrycket avsevärt skärpts på de nyare vagnarna. Genom Övergången till totalvikt som underlag för skatteberäkningen inträffar för många fordonstyper vad jag skulle vilja kalla ett språng i fordonsskatten i första etappen, dvs. den 1 januari 1971, ett språng som är avsevärt större än vad propositionen förutsatt. Där har man ju tänkt sig att det skulle vara en höjning på 10 procent den 1 januari 1971. Skatten slår över huvud taget ganska ojämnt. Nya moderna vagnar drabbas så gott som utan undantag av en avsevärd höjning av fordonsskatten, medan äldre fordon slipper billigare undan. Effektiviteten diskrimineras med andra ord av beskattningens utformning. För tvåaxliga dieseldrivna lastbilar får nästan samtliga klasser under 12 tons totalvikt en högre skatt i första etappen, något som strider mot fordonsskatteutredningens direktiv och propositionens utgångspunkter. Som exempel kan nämnas att ett fordon på 8 tons totalvikt, dvs. en medeltung vagn, får en skatteökning på 300 kronor, medan propositionen utgått ifrån att samma vagn skulle få en sänkning på 100 kronor. Jag vill ta ett par andra exempel från vanliga fordonstyper. För Volvos fordonstyp N 86 med tipp med en totalvikt av 16 ton, där skatten för närvarande är cirka 5000 kronor per år, stiger skatten den 1 januari 1971 med inte mindre än 31 procent. För fordonstyp F 85 med en totalvikt av 12,5 ton och en skatt av cirka 3200 kronor stiger denna med 50 procent. Man räknar med att vid oförändrat fordonsantal enbart genom förskjutningarna i fordonsbeståndet den totala skattebördan i mitten av 1970-talet kommer att vara 80 å 100 miljoner större än i dag. Volvos beräkningar i denna del stöds av dels Scania Vabis, som också arbetat med detta, dels Svenska åkeriförbundet, vars medlemmar får en skärpt skattebörda. Jag har en del exempel härpå, men jag skall inte här redogöra för dem. Till sist, hur kommer prisstoppet att verka? Får åkarna kompensation för skattehöjningarna? Det är inte utan vidare klart ännu. Herr talman! Jag sammanfattar: Den föreslagna omfördelningsreformen vilar på flera osäkra faktorer. Det är allvarlig risk för att skattebelastningen på vissa fordonskategorier blir alltför hög, vilket kan innebära hinder för en fortsatt rationalisering av transportapparaten, fördyring av en stor mängd transporter samt försämrad transportekonomi. Herr talman! Med denna argumentation yrkar jag bifall till reservationen av herr Sundin m.fl. och alltså avslag på propositionen.

Herr talman! Rent principiellt förefaller behandlingen av detta ärende en smula underlig. Om någon i denna kammare motionerar, brukar det mötas av den belöningen att motionen avslås med motiveringen att utredning pågår. I denna fråga har vi haft dels en mångårig utredning, dels en utredning som inte är lika gammal till åren. Vi har fått dellösningar som inte har varit färdiga. I dag har vi, utan att man på behörigt sätt tar hänsyn till pågående utredningar, fått ett förslag från finansdepartementet i denna fråga. Även om det alltså principiellt kan tyckas underligt att man på det sättet förbigår de utredningar som pågår, är det väl ändå inte den detaljen i och för sig som är det väsentliga i den reservation som är fogad till detta utskottets utlåtande. Det som för oss väger tyngst är att det reella sakunderlaget i nuvarande läge inte tycks vila på den grund som ger oss anledning att besluta i enlighet med propositionen och den skrivning som utskottets majoritet står för. Om vi ser på de osäkerhetsmoment som finns, så kan jag instämma i vad herr Gösta Jacobsson har sagt när det gäller skatteintäkten som sådan. Det står ju i den kungl. propositionen att utfallet skall vara ekonomiskt neutralt. Vi har fått olika redovisningar, bl.a. i den motion som herr Jacobsson har avlämnat på basis av sakmaterial från Volvo, där man talar om 90 miljoner kronor i merinkomst för finansministern. Bevillningsutskottet kom, efter att ha gjort en mycket bra och ingående undersökning, fram till att det måhända skulle vara något under 20 miljoner. Sedermera har vi även fått oss till del en ny upplaga om jag så får säga av bilindustrins beräkningar i form av en skrivelse från Volvo, där man nämner beloppet 26 miljoner kronor. Dessa divergerande siffror gör att vi reservanter även i denna del anser att sakunderlaget inte är det som förutsägs i propositionen. Utöver detta vill jag hänvisa till den amerikanska undersökning som finns omnämnd såväl i propositionen som i bevillningsutskottets betänkande. Därvidlag säger även majoriteten att denna amerikanska undersökning kanske inte är tillämplig på svenska förhållanden. Detta gör att vi anser oss ha skäl att tycka att man över huvud taget inte skall åberopa en dylik undersökning. Vidare har vi de lokaliseringpolitiska spörsmålen, som alla i denna kammare är intresserade av.

I avvaktan på den utredning som jag hoppas även skall angripa denna del av problematiken i form av en kommande beskattning bör vi i nuläget inte gå med på föreliggande förslag. Härutöver vill jag bara framhålla, såsom även anförs i reservationen, de nackdelar som förslaget medför för skogsnäringen och som även kommer att påverka exportindustrin. Med hänsyn därtill anser vi att vi på basis av den mer eller mindre ofullständiga utredning som gjorts i dagens läge inte kan tillstyrka detta förslag. Slutligen vill jag, herr talman, ännu en gång upprepa att det på detta område pågår två utredningar, nämligen vägkostnadsutredningen och = bilskatteutredningen. I avvaktan på att dessa utredningar skall framlägga ett så fullständigt material att det på basis därav i berörda fall kan genomföras en rättvis beskattning anser vi, att kammaren bör bifalla den till utskottets betänkande fogade reservationen.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
Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 58 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 138 med förslag om ändring i förordningen om automobilskatt. Enligt propositionen skall den i samband med 1963 års trafikpolitiska beslut antagna s.k. kostnadsansvarighetsprincipen ligga till grund för propositionens förslag, vilket bygger på bilskatteutredningens betänkande Fordonsbeskattningen . Förslaget skall totalt sett icke innebära någon ökad total skatteintäkt för staten utan vara avsett såsom en omfördelning mellan lättare fordon till tyngre fordon. Propositionens förslag skall genomföras etappvis med första etappens ikraftträdande den 1 januari 1971. 1963 års trafikpolitiska beslut bygger på kostnadsansvarighetsprincipen. Utredningen om de olika trafikmedlens vägkostnadsansvar arbetar och har icke lagt fram något förslag. Bilskatteutredningens förslag bygger på en undersökning verkställd i USA under åren 1958— 1961. Den har kallats AASHO-testen. Testens resultat har av bilskatteutredningen omräknats med ett uppskattat värde, varvid enligt min mening icke verkligt material finnes såsom underlag för våra förhållanden, t.ex. att våra vägar är tjälade under så stor del av året och under denna årstid har obegränsad bärighet. Detta måste i praktiken ha mycket stor betydelse för att få en bedömning av olika fordonskategoriers vägslitage.

I vägkostnaderna har icke lagts in andra viktiga faktorer, såsom trängsel på vägarna, kravet på snabb trafik m.fl. saker, som påverkar vägkostnadsansvaret i mycket stor utsträckning. I den trafikpolitiska motion, som jag väckte vid riksdagens början i år, påtalades förhållandet att någon förändring av automobilskatteuttaget emellan olika fordonsgrupper icke borde företagas förrän vägkostnadsutredningen har lagt fram resultatet av sitt arbete. Den uppfattningen delas av de fyra nordligaste länsstyrelserna i deras framställning till regeringen, betecknad Regionalpolitik och transportpolitik, av den 15/12 1969.

Resultatet skulle också bli att råvarutillgången minskar och sysselsättningen inom vissa glesbygdsområden skulle sjunka. Denna effekt påtalas också i den tidigare åberopade hemställan från länsstyrelserna. I propositionen och i utskottets betänkande framhålles, att skogspolitiska kommittén väntas framlägga förslag om bidrag till skogsbruket och att därvid hänsyn skall tas till skogsbrukets ökade transportkostnader. Kommitténs arbete beräknas enligt departementschefens uttalande vara avslutat under år 1970. Med hänsyn till den stora betydelse som transporterna har för skogsnäringen borde det innan propositionen hade framlagts ha varit möjligt att avvakta kommitténs förslag, som ligger så nära i tiden. Propositionens förslag innebär ett avsteg från kostnadsansvarighetsprincipen. Utan närmare utredning övervältras kostnader på den tyngre trafiken genom propositionens förslag om en sänkning av bussarnas andel från 100 till 80 procent. Dessa 20 procent påföres således den tyngre lastbilstrafiken. Dessutom föreslås en skattehöjning för den tyngre lastbilstrafiken med cirka 25 miljoner kronor med hänsyn till förändringarna i förhållandet mellan tjänstevikt och totalvikt på grund av att propositionens förslag bygger på siffror, vilka var aktuella år 1966. Denna skatt fortsätter att växa, allteftersom den tyngre vagnparken ersätts med nya fordon på grund av förändrade förhållanden mellan tjänstevikt och totalvikt. Den sammanlagda skattehöjningen på den tyngre landsvägstrafiken torde därför ligga mellan 30 och 35 miljoner kronor under det första året. Tröskeleffekterna blir särskilt kännbara det första året genom Övergången från tjänsteviktstill totalviktsbeskattning. Målsättningen med ett oförändrat skatteuttag har således inte hållits, utan förflyttningen av beskattningen från lättare till tyngre fordon kombineras dessutom med en skattehöjning. Osäkerheten påtalas såväl i motionerna som i propositionen och i utskottsbetänkandet när det gäller den påtalade skattehöjningen. I bilskatteutredningens betänkande och i propositionen berörs frågan om fastställandet av vad som är ett fordons totalvikt från beskattningssynpunkt. Ett fastställande av den saken borde ha varit klar, innan beslut skall fattas om en totalviktsbeskattning. Totalviktsbeskattningen är en riktig åtgärd, men det är av mycket stor betydelse att fastställa totalviktsberäkningen. I propositionen och i utskottets beänkande berörs detta problem, som aktualiseras genom de långa avstånden i glesbygderna. Utskottet snuddar vid tanken på någon form av kvantitetsrabatt, dvs. att skattesatsen sänks efter visst antal körda mil. Jag berörde tidigare frågan om totalviktsberäkningen. Eftersom totalvikten skall ligga till grund för bilskatten, måste det fastställas hur totalviktsberäkningen skall ske. Jag vill ta några exempel ur praktiken. De svenska lastbilstillverkarna åsätter totalvikter som skall kunna användas inom exportländer med högre tillåtna axeloch boggietryck. Fordonen är byggda därefter. I Sverige kan den åsatta totalvikten inte utnyttjas, inte ens på våra vägar med högsta tillåtna axeloch boggietryck dvs. 10—16 ton. Totalvikten måste därför sänkas med hänsyn bl.a. till högsta tillåtna framaxeltryck i förhållande till godkända axeloch boggietryck. Det måste således klarläggas huruvida totalviktsbegreppet gäller för fabrikens åsatta totalvikt, som inte kan utnyttjas, eller om det är respektive vägavsnitts bestämmelser som skall vara gällande. En timmerbil kan först transportera virket efter en enskild skogsbilväg. Där gäller inga axeltrycksbestämmelser. Därefter kan bilen komma in på en väg som är godkänd för 8 tons axeltryck och 12 tons boggietryck. Sedan följer en riksväg med 10 tons axeltryck och 16 tons boggietryck. Vilken totalvikt skall gälla i ett sådant fall? Innan förslag om ändring i beskattningen framlades borde bilskatteutredningen ha klart definierat begreppet totalvikt. Detta är ännu en anledning till att motionernas yrkande om avslag på propositionen och den gemensamma borgerliga reservationen borde vinna riksdagens gehör. I min motion I:1271 pekas på det felaktiga i nuvarande fordonsbeskattning för lastbilarna vid gränstrafik. Enbart från en lastbilscentral i västra Jämtland transporterade elva fordon råvara till norska massafabriker och erlade 165 000 kronor i norsk vägskatt. Norska fordon sysselsatta i samma trafik erlade enbart vägskatt till de norska myndigheterna. Jag vill med tillfredsställelse notera utskottets starka skrivning i det fallet, där utskottet starkt framhåller angelägenheten av att frågan tas upp till behandling utan dröjsmål. I dag är den norska vägskatten 3 kronor per mil för lastbil. Denna vägskatt får således de svenska åkeriföretagen erlägga. I det norska stortinget behandlas för närvarande ett förslag som, om det skulle genomföras, ytterligare skulle försämra konkurrensläget för de svenska åkarna. Förslaget omfattar såväl lastbilar som släpvagnar, och beslut väntas komma att fattas i stortinget den 8 december i år. För lastbilarna föreslås ikraftträdande den 1 januari 1971 och för släpvagnarna den 1 juli 1971. Det är därför nödvändigt att utskottets önskemål om att frågan tas upp till behandling utan dröjsmål uppmärksammas av Kungl. Maj:t för omedelbara åtgärder. Herr talman! Med hänsyn till de mycket oklara punkter som finns i försla get till så omfattande förändring i fordonsbeskattningen, med inverkan såväl samhällsekonomiskt som ur lokaliseringssynpunkt för de långa avståndens områden, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! I princip är det naturligtvis riktigt att beskatta bilarna efter den s.k. kostnadsansvarighetsprincipen. I propositionen görs också lovvärda försök att anpassa bilskatten just efter den principen. Vid en sådan avvägning är det emellertid väsentligt att verkligen komma fram till en fördelning av skatten som grundar sig på fakta — och på fakta som bör kunna stå sig en tid framåt. Först när man har tillgång till dessa fakta kan en rättvis beskattning fastställas. Jag tycker att läget inte är sådant i dag. Vi vet exempelvis att vägkostnadsutredningen har att behandla bl.a. bilismens kostnadsansvar för miljöförstöring, för trafikolyckor osv. Därtill kommer också att bilskatteutredningen lagt fram förslag om kilometerbeskattning. Som det nu är får bilister som kör korta sträckor per år betala lika höga skatter som de som kör långa sträckor. Här hjälper det inte att differentiera skatten efter totalvikt. Såvitt jag förstår måste två bilar med samma totalvikt men med olika längd på den årliga körsträckan slita vägarna olika och därför också ha en differentierad skatt — annars finns inte kostnadsansvarighetsprincipen med i bilden. Den som i likhet med mig kommer från ett län, som är helt omflutet av vatten och vars väglängd därför är begränsad jämfört med län där länsgränsen ur vägsynpunkt endast är ett streck på kartan, måste anse att vid beskattningen av bilar hänsyn får lov att tas till den körda vägsträckan. Men vi vet ju också att en kilometerbeskattning drabbar glesbygden, speciellt Norrland, ganska hårt. Även tunga transporter, såsom skogstransporter, drabbas av den föreslagna skattehöjningen och troligen också av den kommande kilometerbeskattningen. Det är väsentligt att nödig hänsyn tas till glesbygderna och skogsbruket och till verkningarna på lokaliseringspolitikens område. Utskottet har erinrat om den skogspolitiska utredningen, som arbetar med vissa av dessa frågor, men anser sig inte kunna vänta med skatteomläggningen till dess den utredningen blir klar. I detta sammanhang bör också erinras om den höjning av skatten på motorbränslen som nyligen genomförts och som ju också fördyrar landsvägstransporterna, naturligtvis särskilt de långa transporterna. Vi vet också att näringslivet och biltillverkarna rättar sina dispositioner efter vad som är ekonomiskt riktigt ur deras synpunkter. En ändrad bilbeskattning kan därför få stora återverkningar på bilmodeller och på näringslivets transportpolitiska inriktning. Ur den synpunkten är det angeläget att reglerna för bilbeskattningen liksom storleken av skatteuttaget inte alltför ofta ändras. Näringslivet måste kunna planera på sikt och i stort veta hur beskattningen kommer att drabba dess olika verksamhetsområden.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Då jag har varit med i den utredning, som lagt grunden till det föreliggande förslaget och där blivit ensam reservant beträffande den i propositionen och i betänkandet föreslagna skärpningen av skatten på de tyngre fordonen, vill jag gärna säga några ord. Låt mig först erinra om att riksdagen — det har sagts tidigare men bör kanske upprepas — år 1963 beslutade om en trafikpolitik med friare konkurrensförhållanden på transportmarknaden. I gengäld uppställde riksdagen för det första krav på att varje trafikgren skulle bära sitt kostnadsansvar och för det andra att en tillfredsställande transportförsörjning skulle upprätthållas i landets olika delar. Den kostnadsansvarighetsprincip, som alltså fastslogs i detta riksdagsbeslut, måste enligt min mening, om man vill uppnå ett gott resultat, få ett materiellt innehåll som vilar på tillräckligt fast grundade undersökningar och överväganden. Så är inte fallet beträffande det utredningsförslag som är utgångspunkten för proposition och betänkande i denna fråga. Alltför många frågetecken kvarstår för att det skulle vara meningsfullt att redan nu genomföra den omfördelning som föreslås. Det hade enligt min mening varit önskvärt att vägkostnadsutredningen — den andra utredning som här tidigare nämnts — hunnit längre i sitt arbete innan bilskatteutredningen lägger fram förslag till en omfördelning av skatterna för lastbilar, påhängsvagnar, släpvagnar och bussar. Det har jag sagt i min reservation till utredningen. Trots detta har här lagts fram ett förslag. Min motivering för att så inte skulle ske var också att, i och med att en nedre totalviktsgräns på tre ton bestämts, personbilar och lätta distributionsbilar kommer utanför bedömningen. Det finns starka skäl för att hela fordonsbeståndet behandlas samtidigt. Som det nu är har trängseleffekterna och de särskilda kostnader som storstädernas trafik medför inte kunnat tas med i bedömningen. Miljöaspekterna har på samma sätt förbigåtts. Enligt prognoser, som väl får anses vara mer riktiga än prognoser i allmänhet brukar vara, förutses en viss ökning av lastbilstrafiken under 1970-talet. Majoritetsförslaget från bilskatteutredningen — samt det därpå följande regeringsförslaget och bevillningsutskottets betänkande — kan komma att ändra strukturen inom lastbilstrafiken så att en avsevärd ökning av antalet fordon uppkommer. Jag befarar därför att skatteförslaget leder till ett avbrott och/eller en tillbakagång i den rationella transportteknik som har utbildats. Användningen av fordonskombinationer har varit främsta anledningen till att transportkostnaderna på landsväg ökat långsammare — det är faktiskt så — än inom andra områden. Det har haft stor betydelse såväl för näringslivet som för allmänheten i egenskap av konsumenter. Jag tycker vidare att det skulle vara beklagligt om skatteförslaget genomförs utan en närmare undersökning av hur en ändrad lastbilspark med fler fordon inverkar på trafiksäkerheten. Det är en fråga av betydande dignitet i dessa sammanhang. Jag nämnde det första trafikpolitiska villkoret. Jag vill också nämna det andra, nämligen det som gäller en fullgod transportförsörjning i glesbygderna. Främst skogsnäringen, men även andra näringar, t.ex. gruvindustrin, kommer otvivelaktigt — om majoritetsförslaget fastlägges i dag — att påverkas genom att transporterna fördyras. Här föreligger inte någon valmöjlighet, utan här måste man använda stora fordonskombinationer. Det finns alltså ingen möjlighet att välja och använda små och medelstora fordon. För skogsbrukets del kan man med rätta befara att det ekonomiska utbytet minskar eller försvinner. Därigenom försämras utkomstmöjligheterna i glesbygderna samtidigt som en av våra viktigaste exportnäringar får övermäktiga svårigheter. Det har talats mycket om konkurrensförhållandet mellan bil och järnväg. Det konkurrensområdet har av vissa framställts såsom mycket stort. Så är inte fallet. Det är relativt litet, och i stort sett har dessa båda trafikgrenar sitt arbete på skilda transportområden — lokaltrafik och fjärrtrafik. Det viktigaste i dag borde ha varit att skatter för lastfordon och bussar skulle vara uppbyggda så att glesbygdernas transportservice blir tillfredsställande både för godsoch personbefordran. Förbättrade transporter framstår för glesbygdernas människor som en grundförutsättning för att många av dessa kommuner skall kunna överleva och utvecklas. Detta gäller i synnerhet kommuner där järnväg saknas och landsvägstransporter är den enda möjligheten. På senare tid har också transportkostnadernas roll i lokaliseringspolitiskt avseende kommit att få ökad betydelse i debatten. Det har rests berättigade krav på att dessa kostnader skulle dämpas genom någon form av subventioner. Mot den bakgrunden framstår sådana ändringar av bilbeskattningen som skulle innebära ökade bördor särskilt för befolkningen i Norrland och andra delar av landet med omfattande glesbygdsområden såsom oantagbara. Frågan hur transportkostnadsfaktorn skall kunna elimineras måste få en tillfredsställande lösning innan ändringar av fordonsbeskattningen i någon nämnvärd grad kan komma i fråga. Det föreliggande förslaget startar skenbart mjukt med 10 procent av den totala höjning som föreslås fram till ett visst år i slutet av detta decennium. Jag vill gärna påminna om detta med slutskedet, ty jag tror inte att det har uppmärksammats i tillräcklig grad. Det är inte bara med de 10 procent som nu är aktuella, utan det är med tio gånger så mycket som den här höjningen kommer att drabba de tyngre fordonen. Jag skall inte uppehålla mig längre vid dessa frågor. Utskottet har liksom utredningsmajoriteten sagt att det här gäller en rättvisefråga. Om man verkligen vill eftersträva rättvisa, tycker jag att man också måste framlägga ett förslag som innebär en sådan. Jag kan inte finna att det förslag som här ligger på vårt bord är något avsevärt bidrag till större rättvisa på trafikområdet. Herr talman! Med stöd av det anförda vill jag dels tacksamt notera folkpartiets och moderata samlingspartiets uppslutning kring min reservation i utredningen, dels yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Bevillningsutskottets princip i fråga om de statliga skatterna har alltid varit att man skall försöka hålla en skatt som är likadan var människorna än befinner sig i landet. Man skall alltså inte ha någon regional olikhet. Många av dem som motionerar här har velat ha en sådan olikhet. Man har också från bevillningsutskottets sida alltid hävdat att skatten skall vara neutral mellan olika näringsgrenar. Detta innebär att bevillningsutskottet inte gärna kan godta en beskattning som ger vissa näringsgrenar fördelar framför andra, exempelvis när det gäller fordonsbeskattningen. Utskottet hävdar att lokaliseringspolitiska svårigheter liksom svårigheter för olika näringsgrenar och speciella problem får lösas på annat sätt än med användning av skattemetoder, exempelvis transportstöd, annat lokaliseringspolitiskt stöd, statsbidrag till olika näringar. Redan i dag har vi statsbidrag till skogsbilvägar, skogsplanteringar och mycket annat. En tredje princip som bevillningsutskottet alltid hävdat mycket starkt är att skatten skall vara så rättvis som möjligt. I denna fråga är kostnadsansvaret för vägarna det väsentliga. Det kan inte vara rätt anser bevillningsutskottet, att den tunga trafiken inte tar sin del av ansvaret för vägkostnaderna. Det hävdar man i dag att den inte gör. Visserligen kan vi hålla med om att undersökningsmaterialet är bristfälligt. Den s.k. AASHO-testen i Amerika, som vi har att falla tillbaka på, är dock mycket utförlig, och den är utan tvekan den bästa test som utförts. Man hävdar att en lastbil med ett tons axeltryck sliter vägen mellan 19000 och 10 000 gånger mindre än en bil med 10 tons axeltryck. Av dem som kritiserat utskottet har ingen gått så långt att man sagt att slitaget är oberoende av axeltrycket. Ingen har heller kommit så långt som utredningen och propositionen gjort när det gäller kostnadsansvaret för vägarna. Det gäller här en mycket försiktig omläggning i riktning mot den rättvisa som innebär att varje fordonstyp skall bära sin kostnad. Den omläggning av kostnadsansvaret som här sker gäller fram till 1979 30 eller 40 procent. Omläggningen från tjänstevikt till totalvikt har alla här i dag anslutit sig till, men man vill inte genomföra den nu. Bevillningsutskottet tycker dock att vi måste göra någonting åt detta redan i dag. Slitaget på en väg anser vi vara lika stort vare sig den totala vikten fördelar sig med en större del på lasten eller en större del på fordonet. Därför anser vi en totalviktsbeskattning vara bättre än att låta bilar som konstrueras med låg tjänstevikt få mindre skatt per vägkilometer och tonkilometer. De större bilarna och de bättre materielen har drivit fram en utveckling mot mindre tjänstevikter på samma totalvikt i förhållande till äldre och mindre bilar. Fortfarande finns mellan 50 och 60 procent av bilbeståndet från 1966 kvar i trafik. Men om tre, fyra år är det kanske bara 10 procent. Huvudargumentet för avslagsyrkandet är att man vill invänta den sittande utredningens = förslag. Förslaget om övergång till kilometerskatt kommer in te att träda i kraft förrän tidigast 1974. Såväl propositionen som utskottsmajoriteten hävdar att vi med hänsyn till dagens utveckling på bilkonstruktionernas område inte kan vänta till 1974. Det skulle innebära att skatten på den fraktade varan i realiteten skulle bli betydligt mindre än hittills till förfång för andra transportmedel. Det sker i dag en mycket stark förskjutning mot större fordonstyper. Medan år 1959 endast 1 procent av bilarna var på över 10 ton var det år 1968 10 procent. Av släpvagnarna var år 1969 2 600 över 10 ton, medan siffran år 1968 var 16 000. Vi kan därför inte vänta med omläggningen till längre fram och så att säga ta hela denna smäll på en gång. Enligt utskottets mening bör det ske i etapper med litet i taget. Det förslag som utredningen kan väntas resultera i kommer helt säkert att innebära en ytterligare belastning av den tunga trafiken. Jag kan inte på något annat sätt tolka det material som finns. Den omläggning som nu sker innebär inte att man tar ut mera pengar, utan att en omfördelning görs mellan den tyngre och den lättare trafiken. Skatteberäkningarna har = naturligtvis varit mycket svåra att göra. Propositionens experter har kommit fram till att man kanske skulle få en skatteökning på 5 å 6 miljoner kronor. Det har samtidigt påpekats att materialet är något gammalt och att det kan vara en felmarginal på 10 å 20 miljoner kronor. Motionärerna å sin sida säger att det rör sig om 80, 90, ja 100 miljoner kronor som staten tar in mer i skatter på dessa vagnar. Detta är inte riktigt. Volvo, som har gjort de första utredningarna, har kommit fram till — och det hedrar Volvo, tycker jag — att det per den 1 juli 1970 rör sig om ungefär 26 miljoner. Herr Gösta Jacobsson hade litet besvär med att komma ur den problematiken, han har ju tidigare frenetiskt kämpat för Volvos utredningar med ett betydligt större belopp. De siffror som expertisen bakom propositionen kommit fram till stämmer alltså ganska bra om man tar hänsyn till att dessa siffror var baserade på situationen den 1 januari 1970. Med den utveckling på bilkonstruktionernas område som jag tidigare talat om, nämligen att själva bilens tjänstevikt blir mindre och lasten större, betyder det att den marginal på 6 miljoner kronor som Volvo nu kommit fram till mycket väl kan hänföra sig till de sex månader som gått sedan den 1 januari 1970. Allt talar för att riksdagen i dag bör bifalla propositionens och bevillningsutskottets förslag — riksdagen måste helt enkelt göra det. Det blir annars en total snedvridning av situationen några år framåt i tiden. Saken måste rättas till, och därför yrkar jag, herr talman, bifall till bevillningsutskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Om jag fattade herr Wärnberg rätt hade han i någon av de nu behandlade motionerna funnit att vi motionärer hade begärt en regional beskattning. Jag kan inte se att så är fallet. I tidigare motioner har väl sådana synpunkter framförts, men i de motioner som för närvarande behandlas har enbart de negativa konsekvenserna påpekats. När det gäller herr Wärnbergs påpekande angående transportstödet skulle jag något vilja redogöra för hur det fungerar i vissa delar av vårt land och särskilt i mina hemtrakter. En stor del av transporterna där går till norsk massaindustri eller till norsk hamn. För det första är transportavstånden för korta och man kommer inte över den avståndsgräns som berättigar till transportstöd. För det andra transporterar man i stor utsträckning råvara och är då heller inte berättigad att få transportstöd. Av den anledningen faller såväl propositionens resonemang som herr Wärnbergs synpunkter vad gäller just transportstödets inverkan. Förhållandet kan vara detsamma även i andra delar av vårt land. Herr Wärnberg talar vidare om en rättvis fördelning av kostnadsansvaret. Mot detta har väl ingen opponerat sig, men vad vi opponerar oss mot är att underlag för en sådan kostnadsfördelning tyvärr inte finns i det material som nu föreligger. Vi anser — med all rätt, tycker vi — att det är ett alltför bräckligt underlag. Jag tog i mitt tidigare anförande upp frågan om tjänstevikt och totalvikt, och jag sade att det är en bra reform att nu övergå till totalvikt. Detta är vi helt ense om. Jag påpekade emellertid att begreppet totalvikt måste vara klart definierat. Skall bilfabrikens totalvikt vara gällande eller skall de olika vägavsnittens tillåtlighet när det gäller axeloch boggietryck samt bruttovikt vara gällande? Det är ganska viktigt att få detta klarlagt. Vi har i utskottet efterlyst en sammanställning av hur stor ökningen i beskattningen blir på de olika tidsintervallen 1971—1979. Sådan redovisning har ej lämnats. Herr Wärnberg bagatelliserade i sitt anförande den skatteökning som den tyngre transportapparaten kommer att belastas med — att det under tidsperioden 1971—1979 skulle röra sig om 30—40 procent. Jag för min del konstaterar att det är en ganska betydande kostnadsökning som får samhällsekonomiska konsekvenser och inte bara företagsekonomiska.

Herr talman! Herr Wärnberg och jag brukar vara överens om ganska mycket. Vi är tydligen också i dag överens om ganska mycket i fråga om premisserna. Men när det gäller slutsatserna skiljer sig våra vägar. Vi är överens om att skatten skall vara konkurrensneutral och att den inte skall ge någon fördelar framför andra. Vi är också överens om att en omläggning till totalvikt bör ske. Men rättvisa, herr Wärnberg, är kanske ett något relativt begrepp inte minst när det gäller skatter. Det finns i fråga om fordonsbeskattningen i dag inget faktaunderlag, menar jag, som gör att full rättvisa kan uppnås. Propositionen har visat försiktighet, och försiktighet är en dygd. Finansministern är säkert en dygdig person. Men försiktigheten i detta fall är kanske en smula skenbar. Det sägs att reformen tar så litet i sänder. Ja, meningen är att det skall tas ut 10 procent mer skatt under den första etappen. I verkligheten har det blivit annorlunda. Som jag nämnde i mitt förra anförande får emellertid vissa fordonskategorier i första etappen vidkännas en skattehöjning på ej mindre än 30—50 procent. Herr Wärnberg menade också att kilometerskatten kommer att tas ut först år 1974 och att vi inte kan vänta så länge. Jag tycker inte, herr talman, att det är någon hynda på gärdsgården, för att använda ett folkligt uttryck. Efter de höjningar som har gjorts 1968 och 1969 kan vi mycket väl ge oss till tåls fram till år 1974. Jag skall i detta sammanhang ta upp en sak som jag inte hann beröra i mitt förra anförande, nämligen den omständigheten att skatten har gjorts så starkt progressiv.

Detta skulle ha resulterat i en lägre progressivitet vid beskattningen av de tyngre fordonen och de större fordonskombinationerna än utredningens förslag förde med sig. Det finns alltså kritiska meningar om den saken bland sakkunniga instanser.

Herr talman! Det är bara en sak jag vill säga till herr Gösta Jacobsson. Det måste väl vara så att om vi får skattehöjningar för en del fordon, vilket vi otvivelaktigt får — det är fråga om en rätt stor höjning —, måste vi för andra fordon få rätt stora skattesänkningar. Det talar man inte något vidare om. Herr Jacobsson säger att skattehöjningar på 30 å 40 procent kan inträffa i första etappen för ett och annat fordon. I så fall måste det bli våldsamma skattesänkningar på vissa andra fordon, eftersom det enligt Volvos uträkning slutgiltigt rör sig om 26 miljoner kronor. Utav detta är det fråga om 10 procent första gången. Det är totalt mindre än 5 procent av den sammanlagda bilskatten. Det måste innebära att om det är någon som får denna våldsamma skattehöjning, så måste andra få våldsamma skattesänkningar, eftersom den totala skatteskärpningen under hela perioden ligger så lågt som 26 miljoner kronor per år, vilket jag antar att vi är överens om i dag. Man måste tala om att den ene förlorar och den andre vinner. Eftersom vi anser att vi skall ha ett vägkostnadsansvar för det hela, är det väl rimligt att de som vinner är de som har sådana fordon att de inte sliter vägarna så mycket. I mitt första anförande glömde jag ta upp detta om att vi här i landet har vägar som är tjälade under större delen av året och som man påstår därför inte slits. Men de som har upplevt en svensk tjällossning vet ungefär vad tjällossningen betyder för svenska vägar.
Herr talman! Det vore frestande säga att man nog bör lyssna till ”rörelsen” också i det här fallet. Utredningsförslaget har remitterats till olika instanser, och den remisskörd som därvid kommit fram är ganska tung när det gäller att säga nej till det förslag som framlagts av bilskatteutredningens majoritet. Eftersom remissförfarandet i det här landet har nått sådana proportio ner, vill jag bara i all vänlighet erinra om att ett sådant remissförfarande skett i denna fråga.

Herr talman! Herr Wärnberg nämnde bilar som fått skattehöjningar och bilar som fått skattesänkningar. Helt naturligt blir antalet bilar som får skattesänkningar störst — kanske i överensstämmelse med vad bilskatteutredningen och propositionen säger — men man skall också ta in i bilden en annan sak, som har samband med samhällsekonomin. Jag tänker då på att de tunga lastfordonen utför ett transportarbete som utgör mellan 65 och 70 procent av det totala transportarbetet på våra vägar. Det är således den lättare trafiken som utför resten. Av den anledningen kommer skatteförändringen, dvs. de skattehöjningar som vi dock är överens om, att slå igenom på den tunga delen av transportapparaten. Jag nämnde tidigare beträffande den skattehöjning som herr Wärnberg var inne på att vi var överens om: 26 miljoner kronor. Man får till detta också lägga det som överföres från busstrafiken — ändringen är där på 20 procent. Jag nämnde siffran 30 å 35 miljoner. Enligt min mening bör en felräkningsmarginal kunna accepteras, men om felräkningsmarginalen börjar röra sig uppåt 8, 9, kanske 10 procent är det tveksamt om man skall kunna acceptera den som en felmarginal.

Herr talman! Herr Wärnberg menade att jag hade glömt bort skattesänkningarna och i stället talat med så mycket större bokstäver om skattehöjningarna.

dels uppdraga åt fullmäktige i riksgäldskontoret att handhava administrationen av det föreslagna premiesparandet och anordna vinstutlottning efter i huvudsak de riktlinjer som föredragande departementschefen förordat.

Herr talman! Inom bankoutskottet föreligger full enighet om en tillstyrkan av finansministerns förslag om premiering av visst frivilligt sparande enligt de riktlinjer som framgår av Kungl. Maj:ts proposition nr 197. Endast på en punkt är utskottet delat, och där har vi reservanter genom lottning blivit minoritet. Detta gäller yrkandet i motionerna I: 1330 och II: 1548, i vilka hemställes om att en utredning tillsätts i syfte att inventera och utvärdera olika former av sparstimulerande åtgärder och framlägga härav föranledda förslag. Reservanterna anser i likhet med departementschefen att en ökning av det enskilda sparandet är av stor betydelse som ett led i strävandena att möjliggöra en fortsatt hög investeringsaktivitet.

Reservanterna finner således att en särskild utredning för närvarande inte är påkallad. Herr talman! Med det anförda vill jag beträffande punkten C i utskottets hemställan yrka bifall till reservationen samt yrka bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Såväl departementschefen som bankoutskottet konstaterar — med rätt eller orätt kan kanske i dessa dagar ifrågasättas — att det samhällsekonomiska läget präglas av s.k. överhettning. Med anledning av denna bedömning av sakernas tillstånd föreslås en betydande premiering för de skattebetalare som frivilligt accepterar finansministerns rekommenderade köpkraftsnedfrysning, dvs. låter skatteåterbäringspengarna stanna på ett sparkonto. Det rör sig i grova tal om cirka 50 procent av skattebetalarna. Jag har ansett detta förslag innebära en orättvisa mot de övriga 50 procenten av skattebetalare, huvudsakligen löntagare, som på grund av den skiftande kommunala utdebiteringen egentligen inte kan avgöra om det traditionella julbrevet skall komma att innehålla pengar eller besked om restskatt. Jag har därför tyckt det vara skäligt att föreslå att även sistnämnda kategori bör få en chans att åtminstone delta i det så kallade Strängaspelet. Mina synpunk ter har redovisats i motionen I: 1310, och de går i korthet ut på att den som före årsskiftet inbetalar minst halva restskatten skulle få delta i 1971 års utlottning på i övrigt samma villkor som anges i propositionen. Såvitt jag kan finna, uttalar sig utskottet över huvud taget inte om den här motionen utan yrkar blankt avslag. Med en välvillig tolkning kan man naturligtvis säga att argumenteringen i första stycket på s. 5 även täcker den här motionen, men i så fall bortser utskottet helt från de rättvisesynpunkter som jag har fört fram och anser sig utan motivering kunna fastslå att någon konsumtionsbegränsning inte skulle uppnås. Detta är förbluffande. Att inte den ena kategorins pengar skulle vara lika mycket värda som den andras, kan jag varken acceptera eller förstå. Herr talman! Mitt motionsyrkande avser liksom propositionen ett kortsiktigt sparande. Även om detta är nödvändigt nu, undanskymmer det naturligtvis inte de vida större problem som sammanhänger med frågan om ett långsiktigt sparande, som berörs i motionerna I: 1330 och II: 1548. Jag är emellertid övertygad om att det förslag som jag har väckt skulle medverka till en avsevärd konsumtionsdämpning under de närmaste månaderna, och dit syftar också propositionen. Och jag anser det definitivt rättvist att även den hälft av Sveriges löntagare som påföres restskatt ges en möjlighet at delta i det jättelotteri som de ju i alla fall skall vara med och betala till sista öret via budgeten. Jag yrkar bifall till min motion.

Herr talman! Jag finner ingen anledning att närmare gå in på utskottets behandling av ärendet. Det föreligger ju enighet på så gott som samtliga punkter, och jag skall be att få yrka bifall till utskottsförslaget. När jag tar till orda är det i anledning av att till utlåtandet fogats ett särskilt yttrande som berör folkparti förslaget om att det i propositionen föreslagna premieringssystemet skulle utsträckas till att gälla alla fysiska personer. Det starkt minskande hushållssparandet är en allvarlig indikation på bristande förtroende för penningvärdet, och vi har sedan länge hävdat att något måste göras för att återställa detta förtroende. Den utredning som utskottet föreslår är en åtgärd på lång sikt. Därför föreslår vi att premiesystemet skulle utsträckas att gälla alla fysiska personer utom vad avser rätten att delta i vinstutlottningen. Propositionen har tyvärr lagts fram så sent att det inte har varit möjligt att finna de tekniska förutsättningarna för de sparmöjligheter som vi föreslår, och det är detta som anförs i det särskilda yttrandet. Jag har därför inget särskilt yrkande att ställa i denna del utan ber, som sagt, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det aktuella ärendet om fiskkonserver är verkligen en delikat fråga i detta ords egentliga bemärkelse. Man kan fråga om det är rimligt att vår konservindustri beträffande de konserver som exporteras skall vara underkastad kvalitetskontroll. Det är naturligtvis lovvärt och ägnat att främja förtroendet för vår svenska konservindustri att de länder som köper våra varor skall vara säkra på att få fiskkonserver av en hög och god kvalitet. Men det är ändå märkligt att när det gäller oss själva, som händelsevis köper någon importerad fiskkonserv, har vi inte alls samma garanti — det gäller förresten också de svenska konserverna — som utlänningarna har, fransmän och hottentotter som någon sade när ärendets utskottsbehandlades. Vi får vara nöjda med den hygienkontroll som enligt livsmedelsstadgan skall utövas genom hälsovårdsnämnderna, och det är verkligen inte någon omfattande kontroll. I livsmedelsstadgan står bara att livsmedlen inte får vara skadliga att förtära eller otjänliga till människoföda. Det är verkligen en avgrund befäst mellan de normer för kontroll som statens jordbruksnämnd har fastställt för de exporterade fiskkonserverna och för de inhemska eller importerade fiskkonserver som vi själva äter. Fiskeristyrelsen har i detta sammanhang avgivit ett yttrande, som ganska bra illustrerar hur märklig situationen är. Styrelsen anför att en institution som heter Konservkontrollens råd vid ett par tillfällen har anordnat provsmakningar. Då har dessa billiga importerade fiskkonserver varit så dåliga att man i rådet och fiskeristyrelsen har frågat sig om det inte i själva verket kommer att medföra att folk här i landet får sådan avsmak för fiskkonserver att det kommer att gå ut över både vår inhemska konservindustri och i sista hand fisket. Sedan tillägger styrelsen att man under hand haft kontakt med personer i utlandet som har sagt ungefär: När ni i Sverige är så dumma att ni inte har en kvalitetskontroll får ni finna er i att ni ibland får in litet dåliga konserver. Detta har anförts från Förenta staterna, Norge, Danmark, England, Västtyskland och Canada, där man också har dylik kontroll. Herr talman! Vi reservanter anser inte att vi skall vara så dumma som man i utlandet tycker att vi är. När vi nu får en ny livsmedelsstadga anser vi reservanter att i den borde införas eller på annat sätt komma till stånd bestämmelser inte bara om hygienkontroll utan också om ' kvalitetskontroll. Utskottsmajoriteten anför att det mesta av vad motionärerna yrkar blir tillgodosett. Ja, men inte det viktigaste, nämligen kravet på kvalitetskontroll. Vi anser alltså att riksdagen borde tala om för dem som sysslar med livsmedelsstadgan att vi på den punkten har en samfälld opinion och att vi vill ha en hög och god kvalitet även på de fiskkonserver som vi själva förtär i vårt land. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tycker inte alls vi skall vara dumma i vårt land, och det är vi inte heller, ty läget är inte fullt så drastiskt som herr Lidgard skildrade det i början. Det pågår ju ett lagstiftningsarbete i denna fråga, och ett förslag till ny lag håller på att utarbetas i departementet. Utskottsmajoriteten har sagt att vi inte har velat föregripa detta lagstiftningsarbete, som kanske blir färdigt redan nästa år. Vi har i gammal god riksdagstradition sagt att vi väntar på resultatet av det pågående arbetet för att skapa bättre förhållanden på detta område. Först när förslaget föreligger kan vi säga om vi är dumma eller inte. Jag anser också, herr Lidgard, att vi skall vara så kloka att vi beslutar om en bättre kontroll på detta område. I det läge där vi nu befinner oss yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är riktigt att det står så. Men vi får se, herr Lidgard, vad det förslag innehåller som vi kanske under nästa riksdag skall behandla. Det är tänkbart att det blir ett mer vidgat begrepp än i utskottsutlåtandet. Vi har bara yttrat oss om det förslag som föreligger från utredningskommittén. Men det är ju ingenting som hindrar att det förslaget förbättras under pågående departementsarbete.

Herr talman! På det centrala planet är det, då det gäller miljövården, i dag ganska väl sörjt för övervakning samt för förebyggande och rådgivande verksamhet. På det lokala — kommunalplanet — är fortfarande kompetensförhållandena oklara. Kommunerna har visat stort intresse för miljövården liksom en vilja till ökad satsning på detta område.

I andra kommuner har inrättats samordningsorgan för miljövården. Det måste framstå som uppenbart att risk föreligger för oenhetlighet mellan kommuner i fråga om såväl organisation som resurser på detta viktiga område. Reservanterna hemställer därför om en utredning angående kompetensförhållandena för den kommunala miljöpolitiken i syfte att möjliggöra en effektivisering och aktivering av den kommunala miljövården. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid utskottsuttalandet fogade med 1 betecknade reservationen. Då det gäller kostnadsfördelning mellan det allmänna och enskilda i fråga om åtgärder i miljöbevarande och miljöförbättrande syfte är det självklart att huvudprincipen måste vara att den som orsakar miljöskador även skall svara för kostnaderna i samband med skadornas avhjälpande. Dock kan inte i alla fall denna princip tillämpas. Den svenska industrin kan hamna i ett besvärligt konkurrensläge om den ålägges alla kostnader för miljövärdande åtgärder, under det att konkurrerande industrier i utlandet går mer eller mindre fria från sådana kostnader. Riksdagen har genom det nyligen införda bidraget till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin accepterat ett sådant resonemang. Man kan endast beklaga att inte bidraget också ställts till jordbrukets förfogande på samma villkor som för industrin. Flera tunga remissinstanser instämmer i det i motionerna framförda yrkandet om en utredning av kostnadsfördelning mellan det allmänna och enskilda, och flera anser att man samtidigt borde utreda fördelning mellan stat och kommun av samhällets kostnader för miljövården. Jord bruksutskottet uttalade i anslutning till behandlingen av vissa motioner till föregående års riksdag, att med ökade insatser från samhällets sida på miljövårdens område följer ökade krav på en noggrann planering och en väl genomförd samordning av olika åtgärder. Utskottet framhöll vidare att det därvid var av vikt att kostnadsutvecklingen noggrant följs och att fördelningen mellan stat och kommun av samhällets kostnader för miljövården avvägs på ett ändamålsenligt sätt. Motsvarande synpunkter gör sig gällande även beträffande frågan om fördelningen av ansvar och kostnader för miljövården mellan det allmänna och enskilda intressen. En utredning måste till. Riksdagen kommer förr eller senare att bifalla de förslag som motionärer och reservanter aktualiserar. Det vore beklagligt om det inte sker vid dagens riksdagsplena. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation 2, fogad till jordbruksutskottets utlåtande nr 42.

Herr talman! I jordbruksutskottets utlåtande nr 42 har flera olika motioner angående vissa miljövårdsfrågor sammanförts. Delade meningar har rått i utskottet angående kompetensförhållandena för den kommunala miljöpolitiken och kostnadsfördelningen. Jag skall begränsa mig till kompetensförhållandena, som ju är en svår fråga. I ett motionspar har hemställts att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning angående kompetensförhållandena för den kommunala miljöpolitiken i syfte att möjliggöra en effektivisering och aktivering av den kommunala miljövården. Utskottets majoritetsskrivning är ganska kortfattad, förmodligen beroende på att samma fråga mera utförligt behandlades av konstitutionsutskottet föregående år. Majoriteten avvisar ett nytänkande på detta område, och man stöder sig på ett yttrande från kommunförbundet föregående år, ett yttrande som kan tolkas som både ja och nej till motionskraven. Vidare hänvisas till kommunallagen som ger kommunerna frihet att anpassa sin organisation för handläggningen av miljövårdsfrågor. Vad vill då motionärer och reservanter? Det primära är en effektivisering och aktivering av den kommunala miljövården. Det finns ett levande intresse för miljövård i kommunerna liksom vilja till ökad satsning på miljöområdet. Men en viss osäkerhet råder om formerna för miljövårdsarbetet och om samordningen av insatserna. Kommunstyrelsen har givetvis samordningsfunktionen inom miljövården liksom inom hela det kommunala verksamhetsområdet. Men kommunstyrelserna är arbetsfyllda och uppgifterna växer ständigt. Reservanterna finner det inte rimligt att belasta kommunstyrelsen med miljövårdens organisatoriska och praktiska sidor. Hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd handlägger viktiga uppgifter inom miljövården, men samordningsfunktionen kan inte läggas på dessa nämnder. I vissa kommuner har inrättats samordningsorgan för miljövården, 448 i kommunallagen tillåter det. Många kommuner har inte denna samordning. Det råder således både oenighet och osäkerhet om vilket organ som skall bära huvudansvaret för miljövården i kommunerna. I det tidigare åberopade yttrandet från kommunförbundet tar förbundet upp frågan om kommunens befogenheter enligt naturvårdslagen.

Herr talman! Beträffande kompetensförhållandena på den kommunala miljövårdens område erinrar utskottet i sin skrivning om att utredningar och åtgärder för att effektivisera kommunernas medverkan i miljövårdsarbetet vid flera tillfällen under senare år har varit uppe till behandling här i riksdagen. Riksdagen har också vid prövningen av motioner och yrkanden genomgående intagit den ståndpunkten, att kommunerna alltjämt bör ha frihet att anpassa sin organisation för handläggningen av miljövårdsfrågor efter vad som är praktiskt med hänsyn till de lokala förhållandena. Det har inte heller nu framkommit några bärande skäl som gör att riksdagen har anledning att ändra ståndpunkt i hithörande spörsmål. De nuvarande författningsbestämmelserna anger vidare den grundläggande kompetensfördelningen mellan de kommunala organen på miljövårdens område. Det kan i detta sammanhang nämnas att den år 1968 tillsatta bygglagutredningen även har till uppgift att överväga vilket organ som inom kommunerna skall ha huvudansvaret för den kommunala planläggningen. Kostnadsfördelningen inom miljövården har, som det helt riktigt här har påpekats, tagits upp i ett flertal motioner. Av de remissinstanser som har yttrat sig över motionerna säger bl.a. Svenska kommunförbundet och Sveriges industriförbund att det för närvarande inte finns skäl att förorda någon utredning rörande kostnadsfördelningen mellan det allmänna och det enskilda på miljövårdsområdet. Naturvårdsverket påpekar i sitt yttrande att det vid tidigare tillfällen har föreslagit en utredning rörande kommunernas uppgifter och befogenheter och menar att man möjligen skulle kunna göra en undersökning om fördelningen mellan det allmänna och indu strin, detta som en andrahandsfråga i en eventuell utredning. Bland de skäl som anförts för att nu ta upp kostnadsfördelningsfrågorna till prövning anges svårigheterna att dra upp generella riktlinjer för en ansvarsfördelning i samband med återställningsåtgärder av olika slag, t.ex. behandling av förorenade vattendrag. Orsakskedjan kan ofta vara vitt förgrenad och oklar i sådana här sammanhang. Kommunförbundet anser att det ligger i sakens natur att man förhandlingsvägen söker komma fram till någon form av ansvarsfördelning mellan skadevållare, enskilda intressenter och samhället. Denna uppfattning delar utskottsmajoriteten. Vid fjolårets riksdagsbehandling framhöll utskottet att det var av vikt att kostnadsutvecklingen noggrant följdes och att fördelningen av ansvar och kostnader för miljövården avvägdes på ett ändamålsenligt sätt. Beträffande kostnaderna för miljövården kan man väl säga, att som en allmän princip bör gälla att den som bedriver miljöfarlig verksamhet också skall svara för kostnaderna för att hindra eller reparera de skador på miljön som verksamheten kan ge upphov till. Utskottet har utgått ifrån att Kungl. Maj:t och berörda myndigheter följer dessa frågor med uppmärksamhet och vidtar de åtgärder som kan anses erforderliga. Jag har, herr talman, med stöd av det anförda endast att yrka bifall till vad utskottet föreslagit.

Herr talman! Till jordbruksutskottets utlåtande nr 46 finns inte fogad någon reservation. Såsom huvudmotionär i denna kammare vill jag dock säga några ord om den fråga, som vi genom motionsparet I:520 och II: 608 besvärat riksdagen med. Vi begär således upprättandet av mätstationer för kontinuerlig automatisk bevakning av luftföroreningar och förändringar i atmosfären inom landets luftrum. Först vill jag, herr talman, deklarera, att motionerna är ett försök att till svenska folkets fromma utnyttja några av de informationer vi kunnat snappa upp vid riksdagsutskottens ibland så kritiserade utlandsresor. Sverige har fått ett stadgat rykte att vara föregångsland på miljövårdens område, låt vara att regeringen genom en rad mycket tvivelaktiga lokaliseringsbeslut håller på att förskingra denna goodwill, Vi vill med vår luftvårdsmotion leva upp till ryktet. Vår tanke i motionerna är att vi med hjälp av datorer, som redan finns och är överkomliga till ett relativt lågt pris, skulle på ett antal strategiska punkter runt landet ordna en kontinuerlig övervakning av luftrummet. Därigenom skulle vi kunna undgå sådana obehagliga överraskningar, som vi drabbats av på en rad miljövårdsområden. Bland annat skulle man med ledning av tidsvariationer i fråga om luftföroreningarna kunna koordinera dessa med variationer i sysselsättningen inom olika inoch utländska industrier och med vindoch nederbördsförhållandena, som ju är rätt väl kända. Därigenom skulle man kunna ta reda på varifrån olika luftföroreningar kommer, och inte såsom hittills mest anta eller förutsätta. Detta skulle i sin tur ge möjlighet att genom förelägganden eller förhandlingar komma åt föroreningarna vid källan. Naturvårdsverket vill ihte gå med på särskilda undersökningar med tanke på det arbete som pågår inom OECD och säger att en rapport om behovet av luftföroreningsmätningar nyligen har utarbetats inom OECD. Det är naturligtvis alldeles riktigt, att lufthavet inte går att avgränsa genom murar eller tullgränser. Det fordras internationellt samarbete på högsta nivå i sådana här frågor. Den kontroll av lufthavets sammansättning som man väl aldrig kan undgå, om man har något ansvar för människors välbefinnande, måste nog ändå varje land ombesörja inom sitt eget territorium. OECD:s rapport är således inte något skäl för att ingenting göra. Ett initiativ till kontinuerlig luftbevakning kunde även vara en positiv sak att visa upp inför 1972 års till Stockholm förlagda världskonferens. Av utskottsutlåtandet bibringas vi den uppfattningen att allt är ganska bra och välbeställt i fråga om bevakning av luftföroreningar. Av de uppgifter jag inhämtat från riksdagens upplysningstjänst har emellertid framgått, att BP raffinaderiets mätningsstation i Göteborg skulle vara den enda automatiskt arbetande i hela Sverige. Att det i de större städerna finns ett antal mätstationer i kontinuerlig drift är väl känt, liksom att många industrier i eget intresse installerat mätstationer och varningssystem. Vad man vid utskottets behandling förbisett är emellertid att mätstationerna nästan uteslutande registrerar svaveldioxid och svavelsyrlighet. En del mäter även luftens smutshalt genom filterundersökningar. Mätningarna avläses som regel blott en gång per dygn; ingen kontinuerlig registrering sker. Såsom vi framhållit i vår motion finns det även andra ämnen i luften. Som exempel kan nämnas svavelväte, blyföreningar, fluor, nitrösa gaser, koldioxid, koloxid, kolväten, damm och aerosoler. Vi lever således i ett hav av farligheter som även smittar av sig till vårt dricksvatten. Vi vet inte så mycket om förändringarna i detta lufthav som vi alla andas ur. Herr talman! Det jag här helt ytligt berört är ett för vår hälsa ytterligt viktigt ämnesområde. Med hänsyn därtill kan jag inte underlåta att yrka bifall till motionerna I: 520 och II: 608.

Herr talman! Som framgår av föreliggande utskottsutlåtande, är utskottet enhälligt. I de remissyttranden som avgetts över motionerna har anförts att mätningar och luftundersökningar syftande till ett klarläggande av här berörda problem pågår och har pågått under åtskillig tid. Herr Skårman påstod att det inte fanns mer än en enda mätstation för bevakning av luftföroreningar, om jag fattade honom rätt — jag kan inte säga om det är riktigt med sanningen överensstämmande. Jag har fått uppgift om att det redan finns ett nät av mätstationer i Sverige för kontinuerliga studier av luftens och nederbördens sammansättning och att en utbyggnad av det nätet fortgår. Denna mätningsverksam het finansieras av naturvårdsverkets forskningsnämnd och bedrivs vid internationella meteorologiska institutet. Jag kan också tillägga att ett omfattande nordiskt och internationellt samarbete bedrivs på detta område. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Såsom torde framgå av protokollet senare, har herr Mossberger missuppfattat mig. Till ledning när motionen skrevs fick jag genom riksdagens upplysningstjänst uppgiften att det i Sverige finns endast en automatiskt verkande mätstation, nämligen vid BP:s raffinaderi i Göteborg.

Det är sådana mätstationer som vi skulle vilja ha upprättade här, så att jämförelser kan göras mellan olika industrier och hänsyn tas till nederbördsoch vindförhållanden. Jag vet att en del görs, men med hänsyn till den ökade cancerfaran och en hel del andra saker har vi kanske inte tid att vänta hur länge som helst. Vi anser att man måste bryta ut en sådan här fråga ur det stora sammanhanget och verkligen komma i gång med en undersökning. Det skulle också, tror jag, vara en mycket positiv sak att visa fram, när FN:s stora miljövårdskonferens anordnas här 1972.

Herr talman! Att säkerställa tillgången av färskt vatten för framtiden är en av dagens mycket stora och allvarliga uppgifter. I samhällsutvecklingen ligger risker för att balansen rubbas mellan naturens tillgångar och utnyttjandet av desamma. Ansvaret för en välbalanserad hushållning med vårt lands naturresurser måste ytterst åvila statsmakterna. En långsiktig planering måste komma till stånd. Kommunerna måste självfallet även i framtiden bära det direkta ansvaret för samtliga miljövårdande åtgärder inom kommunens område, men länsstyrelsen och i sista hand Kungl. Maj:t och riksdagen har det slutliga ansvaret för den samordnande planeringen. Samtidigt som vattenförstöringen långt ifrån har hejdats, trots ökade insatser, växer behoven av konsumtionsvatten. Redan i dag råder i många länder stor brist på vatten för olika ändamål. De vattendrag som utgör täkter för friskvatten måste därför övervakas i högre grad än vad som tidigare skett.

Även Svenska kommunförbundet ställer sig positivt till förslaget om en riksomfattande planering av landets vattentillgångar. Att remissinstanserna sedan anser att denna planering kan inrymmas inom vissa länsinventeringsprojekt och inom ramen för den fysiska riksplaneringen förtar knappast intryc ket av deras allmänna positiva inställning. Naturvårdsverket konstaterar att takten i allt planeringsoch utredningsarbete bestäms av de resurser i fråga om medel och personal som ställs till de centrala, regionala och lokala organens förfogande. Det är så sant som det är sagt. Utskottsmajoriteten är ganska mild i sin kritik av här föreliggande motioner. Det är inte heller lätt för jordbruksutskottet såsom miljöutskott att avvisa motionskraven. Men utskottet kommer ändå fram till en hemställan, att riksdagen lämnar förevarande motioner utan åtgärd. Utskottet utgår ifrån att berörda myndigheter och organ bedriver det fortsatta utredningsoch planeringsarbetet på vattenvårdens område så skyndsamt som möjligt. Ja, man kan ju alltid hoppas. Men vi anser nog att konkreta förslag väger tyngre än allmänna förhoppningar. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! Jag skall inte bli så långvarig i talarstolen. Det har visats tillräckligt klart i motionerna och i det anförande som herr Svenungsson nyss höll, hur viktigt det måste vara att försörjningen med färskvatten säkerställes. Vattnet hör förvisso till livets nödtorft. Det är inte mindre än oumbärligt för vår existens. Ändå kan sådant hända som nu vid några tillfällen har inträffat i Göteborg, där friskvattnet tas från en älv, vars stränder hör till de mest industrialiserade i hela vårt land. Gång på gång har älvvattnet varit förstört vid intaget genom att fenolsmakande föroreningar kommit ut från industrier. Vi vet också att en stor del av det avloppsvatten som släpps ut i älven är antingen helt orenat eller endast ofullständigt renat. Där tar alltså Göteborgs stad sedan sitt dricksvatten. Vi vet att samma problem fast i mindre skala möter på många platser. Vi vet att hela regioner såsom t.ex. Sydskåne måste söka sig utanför regionen för att komma åt färskvatten i erforderlig omfattning. Ja, vi vet att utlandet med Tyskland och Danmark i första rummet söker sig upp mot Sverige för att få sitt behov av friskvatten tillgodosett. Under sådana förhållanden, herr talman, är det mer än en försummelse att inte redan ha upprättat en vattenhushållningsplan. Det vore en dumhet att inte för snabbehandling bryta ut frågan om en sådan plan för hela riket. Herr talman! Jag ber att få tillstyrka reservationen.

Herr talman! Som herr Svenungsson antydde har utskottsmajoriteten varit ganska positiv i sin skrivning. Under sådana förhållanden tycker jag — om man får lov att tycka någonting i detta sammanhang — att reservationen var tämligen onödig. I stort sett är vi överens. Utskottsmajoriteten vill självfallet inte förringa vikten av de frågor som väckts i motionerna utan vill tvärtom understryka att vattenförsörjningsproblemen bör ägnas stor uppmärksamhet. Utskottet utgår från att berörda myndigheter och organ bedriver det fortsatta utredningsoch planeringsarbetet på vattenvårdens område så skyndsamt som möjligt. Det kan nämnas att planverket i sitt remissvat framhållit att motionärernas önskemål bör kunna tillgodoses inom ramen för en fysisk riksplanering. Naturvårdsverket påpekar att den verksamhet som det här är fråga om hänger intimt samman med den tillsyn på miljöskyddsområdet som i miljöskyddslagen ålagts de vattenvårdande myndigheterna och att verket för närvarande i samråd med länsstyrelserna utreder frågan om hur denna tillsyn i praktiken skall utformas. Verket anser, med hänsyn till att resultatet av viss försöksverksamhet bör avvaktas, att planer för vattenhushållningen för närvarande inte synes vara erforderliga. Naturvårdsverket bedriver en viss översiktlig planering på detta område. Verket har bl.a. gjort undersökningar på Gotland rörande öns vattenförsörjning. Här kan också nämnas beslutet om uttag av vatten från sjön Bolmen, vilket betyder att Skånes vattenförsörjning är, efter vad man tror, tillgodosedd för rätt lång tid framöver. Därutöver kan anföras att vattenförsörjningen i stora delar av vårt land inte är något problem — som väl är, får jag väl säga. Utskottsmajoriteten anser att det pågående utredningsoch planeringsarbetet bör avvaktas innan vi tar närmare ställning till denna fråga.

Herr talman! Vi reservanter anser nog inte att reservationen är onödig, som herr Mossberger gjorde gällande. Vi finner det inte minst angeläget att planeringen och inventeringen av våra vattentillgångar bedrivs så skyndsamt att inte viktiga investeringsprojekt allvarligt fördröjs till följd av oklarhet om berörda förhållanden, med betydande kostnadsstegringar som följd. Vi trodde att utskottsmajoriteten delade den uppfattningen.

Herr talman! Detta utlåtande från allmänna <:beredningsutskottet rymmer många uppgifter av intresse. Jag tänker då främst på den syn som Sveriges Radio i sitt remissyttrande utvecklar på frågan om barnprogrammen i radio och TV och deras karaktär. Under en lång följd av år har Sveriges Radio och radiochefen i upprepade uttalanden hävdat, att politisk och religiös propaganda inte får förekomma i barnprogram. Det slogs fast senast i anslutning till det omtvistade, starkt politiserade barnprogrammet Trunken, där radiostyrelsen i ett skarpt uttalande tog avstånd från programutformningen. I realiteten har detta hittills inneburit att speciella barnprogram med kristen inriktning inte har förekommit i Sveriges Radio. Om man alltså skall tolka radiochefens uttalanden i remissvaret så att Sveriges Radio i jämförelse med andra länders programfördelning är generös med utrymmet för detta slags program — och det skulle åsyfta barnprogram med kristen inriktning — är det inte ett korrekt konstaterande. Det spelar emellertid i detta sammanhang mindre roll — det väsentliga är hur Sveriges Radio i dag ställer sig till program av sådan karaktär. Uppenbarligen har man inom radioledningen på senare tid blivit medveten om att det är nödvändigt att röra sig med ett djärvare spektrum i fråga om programsättningen även för barn. Sveriges Radio skriver att det är rimligt att man söker ”hjälpa barnen att själva bilda sig en uppfattning om de ytterst skiftande livsåskådningar som bjuds nutidens människa och att kritiskt bedöma den information som strömmar över dem”. Radion skulle göra sig skyldig till verklighetsförfalskning om den underlät att för barnen redovisa existensen av en livsåskådningsdebatt. På denna punkt har alltså en omsvängning skett. Huruvida det har att göra med byte av radiochef eller ej vet jag inte. Inte heller kan jag säga om det är resultatet av den debatt inom Sveriges Radios styrelse som jag vet har förts på just denna punkt under de senaste åren. Men Sveriges Radio har i sitt remissvar klart slagit fast att man avser att sända barnprogram med specifikt kristen inriktning, och man exemplifierar också sådana program som skall sändas under den närmaste tiden. Det finns anledning att notera detta med tacksamhet och uppskattning. Under många år — i själva verket under flera decennier — har från trossamfundens sida och från stora föräldraopinioner påtalats det anmärkningsvärda i att Sveriges Radio av princip inte velat sända barnprogram av kristen karaktär. Med glädje hälsas nu på dessa håll meddelandet om att Sveriges Radio omprövat sin policy och att man tolkar sitt ansvar gentemot statsmakternas programprinciper på det sättet att även livsåskådningsmässigt färgade program skall kunna sändas och att man skall eftersträva att redovisa den livsåskådningsdebatt som pågår i samhället i former vilka är lämpliga för barn. Utskottet knyter an till denna nya programpolicy från Sveriges Radio. Även om reservanterna har velat plädera för en generös inställning, tycks de ha förbisett att Sveriges Radios hållning nu är omprövad. För mig är det väsentligaste att notera att Sveriges Radio klart har uttalat att man avser att regelbundet sända barnprogram av kristen karaktär. Detta är verkligen nyheter — och därtill goda sådana. Jag kan därför ansluta mig till utskottets utlåtande.